Herr talman! Jag hörde allt detta i herr Antonssons anförande. Men vad jag gick till angrepp mot var att herr Antonsson började sitt anförande med att säga, att han tyckte sig se en tendens till att utnyttja Vietnamfrågan i striden om ungdomsväljare och vissa vänsterelement. Det är mot den insinuationen i herr Antonssons anförande som jag har vänt mig. Jag sade därvid att det avsnittet i anförandet påminde om de anföranden som högermännen tidigare hållit. Jag har också opponerat mig mot att herr Antonsson uppfattat herr Palmes tal som om herr Palme gjorde anspråk på monopol i denna fråga. Så har jag inte tolkat herr Palmes anförande. Jag har bara konstaterat att varken herr Antonsson eller någon annan företrädare för centerpartiet har hållit något tal som så engagerat och så entusiastiskt tagit upp dessa problem. Ni har haft samma möjligheter att göra det, men ni har avstått härifrån. Ni har också avstått från att göra en liknande solidaritetsförklaring med den svenska ungdomen. Herr Palme har på socialdemokratins vägnar i dag gjort en sådan solidaritetsförklaring. Det är väl litet märkligt, herr Antonsson, att ni så här i efterhand kommer och är ledsna över att ni inte var först med den deklarationen.
Herr talman! Nej, herr Alemyr, jag är verkligen inte ledsen, ty de demokratiska ideal som vi alla står enade omkring behöver vi inte med emfas diskutera i denna kammare. När jag antydde att man försöker använda denna situation för att locka ungdomsväljare, berodde det på att herr Palme utan tvivel lade upp sitt anförande så, att han skulle framstå främst som förespråkare för de demokratiska frihetsidealen och för den internationella solidariteten. Om herr Alemyr lyssnat exempelvis till mina anföranden under årens lopp när vi diskuterat u-hjälpsfrågorna, undrar jag om han inte har upptäckt att vårt partis företrädare och i synnerhet vårt partis yngre representanter i denna kammare ådagalagt ett lika starkt engagemang i dessa frågor som företrädare för regeringspartiet har gjort. Jag skulle vilja säga att det i detta avseende finns mycket att hämta in på regeringssidan.
Herr talman! Nu tycker jag att herr Antonsson försöker blanda bort korten när han börjar tala om u-hjälpsdiskussionen. I dag har debatten gällt vietnam problemen och de protester som riktats mot kriget i Vietnam och bombfällningen över Vietnam. Jag vill gärna hålla med om att herr Antonsson tidigare hållit tal om u-hjälpen. Men det har varit tal av ett helt annat innehåll än det som är aktuellt i dag.

Herr talman!

Jag tror att det för några år sedan hade varit alldeles omöjligt att tänka sig att en regeringsledamot skulle demonstrera för en av två krigförande stater. Vilken verkan denna uppmjukning av gränserna för en regerings neutralitetspolitiska förpliktelser kommer att få, därom skall jag i dag inte spekulera. — Jag vill för övrigt tillägga att man inom oppositionen i annat sammanhang varit med om att förorda längre gående åtgärder än som kanske skulle ha ansetts naturliga för 15, 20 år sedan. Men det kan ju inte råda något tvivel om att det i dag är den svenska regeringen som företräder dem som vill göra den neutralitetspolitiska hållningen mer »elastisk» än tidigare. Låt mig bara tillägga att en regering i ett neutralt land naturligtvis kan kritisera den amerikanska vietnampolitiken — det gör ju oppositionen också — utan att fördenskull solidarisera sig med och demonstrera för FNL och dess program och utan att blåögt utgå ifrån som givet att en FNL-regim skulle infria de vackra orden. Att söka skapa förutsättningar för en utveckling som ger nationell frihet och självständighet på demokratisk grund måste te sig såsom angeläget och som ett mycket viktigt önskemål för ett demokratiskt land som Sve rige. Förhandlingar som kan leda till en sådan utveckling framstår alltså som något vi i Sverige har anledning att verka för. Herr talman! Det har sagts tidigare i dag att stormarknadsfrågan kommit i ett nytt läge sedan Storbritannien ånyo fått nej från Frankrike och därmed från EEC. Den direkta vägen in är tydligen stängd för EFTA-staterna. En situation har uppkommit där en kringgående rörelse kanske kan leda till en snabbare lösning av frågan än om man envisas att söka stånga sig in genom den stängda dörren. Jag har redan flera gånger tidigare under de senaste åren i denna kammare framhållit att det mycket väl kan komma att gå på det sättet. Det ter sig för närvarande som den enda möjliga vägen att pröva vad som kan nås med vad jag kallade en kringgående rörelse, som i varje fall har vissa utsikter att ge relativt snara, betydelsefulla, praktiska resultat och som inte gärna kan medföra något uppskov med mera radikala lösningar längre fram. Från fransk sida började man på tidigt stadium i vintras att rekognoscera rörande de nordiska staternas intresse för en sådan kringgående rörelse för att åstadkomma framsteg i vad man trodde var önskad riktning, d.v.s. ekonomisk samverkan, önskad på alla håll. Det gällde alltså tanken på ett ekonomiskt samarbetsavtal utan närmare preciserat innehåll. Det var fullt klart att neutraliteten icke skulle utgöra något hinder för ett samarbetsavtal av denna art mellan EEC och de olika EFTA-staterna, bl.a. Sverige. Detta franska initiativ, som ju var mycket vagt, togs sedan upp av den tyska regeringen. Vi får nu se vad resultatet kan bli av dessa ansträngningar. Personligen är jag överraskad över att regeringen har framställt detta såsom varande i allt väsentligt ett tyskt initiativ. Jag skulle ha önskat att regeringen hade mera aktivt intresserat sig för att på ett tidigt stadium utforska vad de franska antydningarna kunde innebära, att regeringen inte skulle i den utsträckning som här skett koncentrerat kontakterna till Bonn. Det är möjligt att det har varit ett psykologiskt misstag av regeringen att framställa den här ifrågasatta utvecklingen närmast såsom en tysk aktion. Det kan tänkas minska intresset på franskt håll för åtgärder i antydd riktning. I varje fall bör regeringen energiskt tillvarata alla möjligheter. Storbritannien, som vi givetvis i Norden är angelägna att hålla nära kontakt med, har inget sakligt intresse av att hindra att vi här försöker utforska vad som kan vara möjligt att vi visar ett positivt intresse. Jag vill starkt understryka att det här inte kan vara tal om att spränga sönder EFTA, utan tvärtom avses att stärka denna organisation, men EFTA:s existens, som är så värdefull, kan inte binda oss till passivitet när det gäller de här berörda problemen. Jag vill också betona den stora betydelsen av att den utveckling som här behandlas icke på något sätt skulle stå 1 strid med den svenska neutralitetspolitiken och att detta klart erkänns både i Frankrike och Tyskland. Det måste utgöra en särskild anledning för oss i Sverige att agera. Det lönar sig föga att profetera om den större eller mindre sannolikheten. Därvidlag kan man nämligen, vis av tidigare erfarenheter, kanske inte vara så optimistisk. Men det finns anledning för oss att göra det som göras kan. I dessa förhandlingar rörande det västeuropeiska = integrationsproblemet har Sverige för närvarande ett allvarligt handikapp att kämpa mot. Vår ansökan till Bryssel i somras uppfattades inte där såsom avsikten var, sedan oppositionen hade gjort sina framställningar inom utrikesnämnden. Avsikten var ju att klargöra att Sverige i första hand var intresserat av att förhandla om fullt medlemskap. Så har det inte uppfattats i Bryssel, och jag tror, att man måste säga att det är ursäktligt, ty framställningen var uppenbarligen inte tillräckligt klar, beroende på att regeringen till en början satt på två stolar och därför inte gjorde klart att den ena stolen skulle stå bestämt framför den andra. Det är alldeles tydligt att detta missförstånd i Bryssel och bland flera av EEC-staterna haft praktisk betydelse och att det är angeläget att undanröja det snarast möjligt. Sålunda har exempelvis Italien även när det gäller mera blygsamma handelspolitiska och ekonomiska samarbetsavtal bestämt hävdat att detta nu endast skulle bli aktuellt för Storbritanniens, Danmarks, Norges och Irlands räkning, medan däremot Sverige, som inte anses ha ansökt om förhandlingar rörande medlemskap på detta stadium inte skulle få vara med. Benelux-staterna, om vilka vi ju trodde att de i vissa avseenden hade en liknande inställning som vår, skickade ut en inbjudan till åtgärder av ganska blygsamt slag, närmast överläggningar om teknologiska problem och vissa andra ting, för att hålla diskussionen i gång. Denna inbjudan skickades emellertid inte till Sverige men däremot till Danmark, Norge, Irland och England. Detta berodde också på att de inte ansåg att Sverige hade sökt förhandla om medlemskap. Danmark och Norge talade sedan för Sverige och framhöll, att de fann det alldeles självklart att Sverige borde delta i dessa resonemang. Detta tycks ha haft önskad effekt vad beneluxförslaget beträffar åtminstone pekar utvecklingen i den riktningen. När nu regeringen i dag förelägger riksdagen denna ganska omfattande framställning undrar man varför den döljer det jag här har omtalat. Varför låtsar regeringen som om vi blivit behandlade i paritet med Danmark och Norge när detta inte är fallet? Förklaringen kan väl inte vara någon annan än att det befinns inopportunt att klargöra, att det i EEC anses råda stor oklarhet om den svenska hållningens verkliga innebörd. Enligt min mening finns det all anledning för regeringen att sörja för att det så snart som möjligt blir klart var Sverige står. Fortfarande tycks man på regeringshåll vara så att säga litet omusikalisk då det gäller att förstå hur man inom EEC ser på den västeuropeiska integrationsproblematiken. I dagens regeringsdeklaration talas det på s. 34 om att det långsiktiga målet är en strävan att skapa en stor marknad i Europa.

Men att referera strävandena inom EEC som om de bara skulle gälla att skapa en stor marknad är just sådant som inte gör ett gott intryck. Jag kan inte se varför vi inte skulle kunna säga ut — vilket ju regeringen gjort tidigare i annat sammanhang — att det snarast är fråga om något slags ekonomisk union, innefattande åtskilliga andra ting än handelspolitik. Nu säger regeringen, och handelsministern upprepar det, att det vore alldeles orimligt om det när det gäller de eventuellt aktuella samarbetsplanerna skulle fästas någon vikt vid formen för vår ansökan till EEC och till om vi är neutrala eller inte. Men pekfingrar som visar vad regeringen tycker är naturligt har i det här fallet inte stort intresse. Det gäller att i Bryssel klargöra att det i vissa avseenden föreligger missförstånd, att Sverige är intresserat av ett långtgående ekonomiskt samarbete och att vår ansökan till Bryssel, som inte är aktuell nu, i alla fall åsyftade förhandling i första hand om fullt medlemskap och i andra hand om andra anslutningsformer. Jag tror inte att vi för den skull behöver riskera några missförstånd om den svenska neutraliteten.

Det är då närmast inom det kommunistiska blocket som man skulle kunna rynka ögonbrynen — för att nu använda utrikesminister Torsten Nilssons uttryck. Ånej, har vi fått en viss handlingsfrihet i det ena fallet, så bör vi också kunna använda den och tala ett öppet språk om sådant som regeringen i andra sammanhang förordar. Det kan ju inte vara så att risken för missförstånd är farlig bara när den är att finna på det ena hållet men inte på det andra. Herr talman! En annan mycket viktig sak är förverkligandet av avtalen i Kennedyronden.

Och det brådskar verkligen! Enligt min mening bör de nordiska länderna sätta in all energi på att främja ett snabbare genomförande av Kennedyrondens avtal — men naturligtvis på vissa betingelser i vad gäller den amerikanska politiken. Därigenom skulle man stärka de mera frihandelsvänliga krafterna i Förenta staterna och minska risken för skadliga protektionistiska åtgärder. Även i det fallet gäller att ingen kan påstå att vårt konsekventa fasthållande av neutraliteten kan utgöra något hinder. Vad den nordiska ekonomiska politiken angår har här tidigare med all rätt betonats att den kommit i ett nytt läge. Pessimismen rörande EFTA-staternas inträde i EEC har ändrat förutsättningarna för en nordisk samverkan. Så länge man räknade med att de nordiska staterna kunde komma in i EEC inom ett eller annat år sades det — speciellt på danskt håll — att vi inte skulle binda våra händer genom att nu bygga ut det nordiska samarbetet. Det får göras senare, sade man, ty det väsentliga f.n. är samverkan i hela Västeuropa. Men när den utvecklingen nu ter sig mera avlägsen har helt naturligt intresset för en nordisk ekonomisk politik vuxit. Denna omsvängning har ägt rum med särskild styrka i Danmark. Därifrån har det kommit initiativ till ett helt nytt och mera radikalt grepp om de nordiska ekonomiska samarbetsspörsmålen. Vad de danska tankegångarna går ut på framgick redan vid Nordiska rådets senaste session men har därefter bekräftats. Det gäller en gemensam ekonomisk politik för de nordiska staterna med betydande gemensamma institutioner för att sköta den politiken. Det är ju något oerhört mycket mera radikalt än vi har varit vana vid. När människorna först får höra det förslaget tror jag att de inte gör klart för sig hur mycket längre dessa tankar går. Man förklarade tidigare — som jag tyckte med all rätt — att den gemensamme nordiske förhandlaren vid Kennedyrondens slutfas innebar ett stort steg framåt. Men vad saken nu gäller är en gemensam ekonomisk politik på en rad områden. Det är inte bara fråga om exempelvis handelspolitik, skattepolitik, kapitalmarknadsproblem, jordbrukspolitik eller ekonomisk lagstiftning. Det är verkligen fråga om tankar på en ekonomisk union, vilken skulle gå längre än till och med vad som har dryftats i den västeuropeiska gemenskapen. Jag tror att ett stegvis genomförande av en sådan union skulle få mycket långtgående konsekvenser även för våra senare förhandlingar med EEC. Enligt min mening måste det vara ett starkt skäl för denna politik att den inte på något sätt hindras av den svenska neutraliteten. Man skulle också kunna få en fast uppbyggnad av detta arbete och därmed uppnå större trygghet för att inte den nordiska enigheten och enheten skulle riskera att splittras under kommande svåröverblickbara förhandlingar i Europa, vilka eljest skulle kunna medföra att ekonomiska gränser kunde komma att dras upp längs Kölen. Alla som gärna vill betrakta en sådan spricka i Norden som nästan en omöjlighet och som menar, att den skulle innebära en katastrof, måste i hög grad intressera sig för en utveckling, som skulle ge oss ett betydande skydd för bevarandet av den nordiska ekonomiska enheten. Därför ser jag det, herr talman, som angeläget att vi gör klart för oss att det i detta sammanhang föreligger möjligheter till en helt ny epok i det nordiska samarbetets historia och att Sverige i stort sett bör stödja detta initiativ. Självfallet är förslaget så radikalt att det inte kan genomföras på några få år. Många svårigheter kan också uppstå, t.ex. beträffande jordbrukets avsättningsproblem. Jag vill på tal om jordbruket antyda att i den mån uppoffringar kan bli nödvändiga i andra länder än Danmark bör dessa inte falla med en särskild tyngd på jordbruksbefolkningen. Vi bör se till att de samlade fördelar som en sådan politik borde kunna åstadkomma för ettvart av de nordiska folken även det svenska — på ett eller annat sätt fördelas på alla de olika folkgrupperna i Sverige. Det får inte bli så, att fördelarna kommer vissa befolkningsgrupper till godo medan stora ekonomiska «olägenheter åsamkas andra grupper. Anpassningsproblem måste självfallet uppstå, men detta är något annat än varaktiga ekonomiska förluster för någon viss grupp. Jag tror att det är väsentligt att detta klargöres för att man skall kunna få en samlad anslutning till en positiv svensk hållning vid behandlingen av detta problem. Jag hoppas, herr talman, att den enighet som hittills i stort sett rått i Sverige rörande den nordiska politiken skall bestå. Men detta förutsätter en fast vilja till aktivitet i den antydda riktningen. Det är möjligt att en helt ny epok nu kan börja. Säkert är det naturligtvis inte, men det är alltså möjligt. Det vilar i så fall ett tungt ansvar på oss allesammans att utnyttja de möjligheter som finns — att inte låta dem gå oss ur händerna. Ehuru handelsministern talade på ett glädjande intresserat sätt om dessa problem, skulle jag ändå ha önskat något mera av en bestämd politisk vilja i hans deklaration. Jag hoppas att en sådan vilja snart skall komma att visas av regeringen efter samarbetsministrarnas möte och innan statsministrarna sammanträder. Enligt min mening har vi kommit därhän att det inte nu är fråga om att först utreda och åter utreda för att längre fram se vad man sedan kan enas om. Nej, nu gäller det att tillämpa den omvända tågordningen: först fattar man vissa grundläggande beslut — möjligen försedda med en del reservationer — och sedan undersöker man hur dessa beslut bäst skall kunna förverkligas. Det var så man gjorde när man bildade Benelux; jag tror att jag tidigare redogjort för den saken här i kammaren. Bildandet skedde mycket snabbt, medan vi höll på i tio år med att utreda den nordiska tullunionen, varefter den plötsligt var inaktuell. Herr talman! Får jag till sist kortfattat beröra ytterligare två ting. Vår egen politik och den internationella handelspolitiken är saker som vi brukar diskutera i utrikespolitiska sammanhang. Strängt taget är det en ganska artificiell gränsdragning att gå in endast på denna sida av den ekonomiska politiken i dylika sammanhang.

Jag passar på att understryka att regeringen härvidlag måste gå in för en öppnare politik och ge oss bättre information om det samarbete som äger rum inom OECD, den monetära fonden och de tios klubb. Det är mycket aktuellt — och det är därför jag talar om saken nu — att det härvidlag verkligen tas ett initiativ och att man får till stånd ett internationellt samarbete — mera aktuellt än det många gånger har varit när vi diskuterat handelspolitiska frågor. Jag tror att det behövs en mera dramatisk uppläggning, så att man kan få folkopinionens tryck inom Västeuropa och Nordamerika bakom en politik som verkligen tryggar rimliga konjunkturer och därmed sysselsättning och standardhöjning. Vi i Norden kan inte klara dessa problem allena, och det vet alla. All right — då måste vi försöka få till stånd ett bättre samarbete, ty det som hittills har organiserats räcker tydligen inte. Därom vittnar utvecklingen under år 1967 i Europa på ett vältaligt sätt, något som jag väl inte här behöver närmare exemplifiera. Herr talman! Med rätta har det talats om u-länderna och den handel som in dustriländerna bör bedriva. Det har påpekats att u-ländernas utrikeshandel inte har vuxit så mycket som industriländernas. Ofta nämns — fast det kanske inte nämnts i dag — att u-ländernas import växer så mycket mer än exporten. Dessa länder har ett stort importöverskott, vilket skulle vara betänkligt. I själva verket är det en konsekvens av kapitalimporten och av de gåvor uländerna erhåller att deras import måste bli mycket större än deras export. Det är ingenting att beklaga sig över. Det är en ofrånkomlig följd av att uländerna får låna kapital och får gåvor från andra länder. F. n. frågar sig många om inte uländernas utrikeshandel kunde ökas mer om de fick bättre handelspolitiska villkor. Om detta har UNCTAD-konferensen till viss del handlat. Jag tror att debatten om u-landsproblemen i det avseendet har varit alltför ensidig och litet vilsegången. Det hjälper inte hur gynnsamma avsättningsförhållandena vad andra staters handelspolitik och tullar beträffar är, om inte u-länderna har mer än små kvantiteter att sälja. U-ländernas produktion är ju mycket begränsad. Det centrala i våra hjälpaktioner är därför att göra större insatser än hittills för att hjälpa u-länderna att öka produktionen. Vi sätter in en hel del hjälpåtgärder, men tyngdpunkten måste ligga just på det här planet och inte på frågan om preferenstullar och dylikt. Herr talman! Jag säger inte detta i polemik mot något i denna kammare företrätt parti utan som en allmän reflexion över den internationella debatten kring u-länderna. De flesta av oss kan säkerligen vara eniga om att det behövs olika slag av u-landshjälp, både den statliga hjälpen — lämpligt utformad — och den hjälp som består i att svenska industriföretag skaffar sig dotterföretag i u-länderna. Genom att dessa företag driver verksamhet där bidrar de på olika sätt till att öka kunnighe ten och möjligheten till helt egen industriell verksamhet i dessa länder på ett senare stadium. Herr talman! Av de saker jag berört är det en som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, nämligen möjligheten till att en helt ny epok kan börja i det nordiska samarbetets historia. Låt oss se vad vi kan göra för att denna möjlighet blir utnyttjad! Man kan inte göra mer än sitt bästa, men jag hoppas att alla i denna kammare är överens om att Sverige skall inta en positiv attityd till en radikalisering av det nordiska samarbetet.
Herr talman! Hela herr Ohlins anförande var mycket intressant. Det innehöll många synpunkter som jag gärna skulle vilja understryka och ytterligare utveckla. Anledningen till att jag begärde ordet var emellertid inte att jag ville berömma herr Ohlin i det avseendet, utan att han i början av sitt inlägg var inne på vietnamfrågan. Han gjorde gällande att vår neutralitet blivit, som han uttryckte det, mer elastisk än tidigare genom att exempelvis ett statsråd deltagit i en opinionsyttring. Jag tycker det är fullständigt felaktigt att ge ett intryck av att vår neutralitet på något sätt förändrats. Det är inte sant. Vi har aldrig haft någon åsiktsneutralitet i vårt land. Herr Ohlin är helt medveten om att alla — även de som var i hög ansvarig ställning — reagerade när de demokratiska krafterna undertrycktes i Tyskland, Italien och Spanien på 1930-talet. Likadant var det på 1940-talet och likadant var det när Ungern blev utsatt för intervention från Sovjets sida. Herr Ohlin sade att ett neutralt land givetvis kan kritisera men att det inte får ta ställning för någon part. Jag anser det inte vara felaktigt att vi tar ställning för Vietnam; ingen har ju direkt tagit ställning för FNL. Det är väl emellertid ganska naturligt, herr Ohlin, att befrielsefronten i Vietnam för det stora flertalet människor där representerar begrepp som social rättvisa — jag påpekade det i mitt tidigare anförande. Om inte befrielsefronten hade haft stöd av det vietnamesiska folket och åtnjutit dess lojalitet, hade dess framgångar inte varit möjliga. Det är nu ett känt faktum att FNL inte skulle kunna hålla stånd, om inte Vietnams bönder sympatiserade med denna rörelse, som lovat dem frihet och självständighet.

Herr talman! Herr Bengtsson sade att man inte behövde ta ställning för FNL. Men det är ju vad som har skett när man från regeringsbänken har talat om att solidarisera sig med FNL. Vår neutralitetspolitik är inte en fråga om vissa bestämda paragrafer. Den är inte definierad genom att man talar om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Man har sagt att det finns åtminstone femton olika neutralitetsbegrepp. Från regeringens sida har det mycket länge framhållits att vår neutralitetspolitik sammanhänger med vilket intryck vår neutralitetspolitiska hållning gör i främmande länder. Detta intryck måste vi fästa stor vikt vid. Jag minns när statsministern hänvisade till att en schweizisk telegrambyrå hade missförstått någonting, vilket gjorde att han fann det nödvändigt att markera vissa saker mycket hårt. Intrycket på omvärlden är alltså en väsentlig sida av vår politik. Herr Bengtsson, jag hänförde det jag sade uttryckligen till den neutralitetspolitiska hållningen. I fråga om denna tycker jag att man fått en större flexibilitet nu än man hade tidigare. Jag tror att vi kommer att få diskutera konsekvenserna av detta många gånger. Jag skall därför inte säga något ytterligare om den speciella metod som varit föremål för debatt och kritik. Det finns ett annat problem, nämligen om vi har fått en större flexibilitet när det gäller regeringens hållning i sådana här sammanhang, och det tror jag att regeringen genom sitt handlande i dag har hävdat. Jag är inte säker på i vad mån andra partier rent principiellt vill ta avstånd från en ökad flexibilitet, även om de kritiserat vissa aktuella yttringar i dag.
Herr talman! Jag och många andra har hävdat att vi inte haft någon åsiktsneutralitet. I och med detta måste man förstå att vi givetvis önskar påverka omvärlden. Det är alldeles riktigt som herr Ohlin säger att vi vill göra intryck på omvärlden. I den här speciella frågan har ju kritiken mot Amerikas engagemang i Vietnam skärpts. Tonen var något annorlunda för ett par år sedan, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Jag menar att vår neutralitet har inte förändrats — vi skärper tonen därför att vi vill påverka Amerika. Jag menar alltså att det är fullständigt felaktigt att påstå att neutralitetsbegreppet förändras när vi på grund av händelser som vi inte gillar utövar en mycket stark kritik.

Herr talman! Förutom den allmänna oron på det utrikespolitiska området finns också en oro inom den ekonomiska sektorn. Denna oro har fått en dramatisk tillspetsning under guldrushen, som kan befaras leda till att de protektionistiska tendenserna i världen, speciellt i Amerika, tar ytterligare fart. I en värld där protektionistiska murar byggs upp mellan stater eller block av stater kan ett litet land, framför allt om det är så beroende av sin utrikes handel som Sverige är, riskera att sacka efter i den ekonomiska utvecklingen. EEC-området blir därför för varje dag allt viktigare för oss. Regeringen har i EEC-frågan visat en häpnadsväckande brist på initiativkraft. Man tycks inte vilja inse att Västeuropa är vår stora marknad, inte minst på grund av att vi har de kortaste transportvägarna till detta område; transportkostnaderna är ju en viktig faktor i priskonkurrensen. Ju mer Sexland svetsas samman, desto svårare bli det i en framtid att anpassa vårt näringsliv till stormarknadens krav. Jag vet att det finns folk som anser att förlusten av handeln med Västeuropa kan kompenseras av ökad handel med u-länderna eller med öststaterna. Tyvärr är nog detta en ren önskedröm. Även om u-ländernas standard stiger, kan en överflyttning av handeln till dem inte bli en kompensation för handeln med de högutvecklade industriländerna i Västeuropa. Och även om en liberaliseringsvåg, kanske främst när det gäller handeln, har visat sig i öststaterna, medför dock de olika ekonomiska systemen en mängd praktiska svårigheter för en vidgad handel. I praktiken betyder detta att det kan bli mycket svårt att övervinna de skadeverkningar som uppstår, om vi genom ökad handel med öststaterna ställer oss utanför den västeuropeiska eckonomiska gemenskapen. Flera omständigheter kan nämnas som medverkar till svensk företagsexport. Ett mycket stort problem är att kapitalmarknaden och kapitalrörelserna här i Sverige är kontrollerade. Billerud t.ex. hade tänkt sig att bygga ut företaget i Dalsland men fick inte låna pengar och inte heller importera kapital för regeringen. Då placerade Billerud i stället enheten i Portugal, där det gick att låna pengar och där internationellt kapital kunde sättas in. Kapitalreglering och hinder för kapitalrörelser över gränserna kan sålunda i vissa fall göra, att när man har idén, tvingas man att bygga fabriken och förlägga produktionen där det finns möjligheter att få kapital. Detta är något egendomligt, men det visar sig att våra dotterföretag inom EEC kan låna hälften av det kapital de behöver på den öppna marknaden. Det är alltså samma upplåningsprocent som amerikanska företagare har. Investerarna har också ett betydande förtroende för svenska företag och för den svenska företagsandan. Andra argument för utflyttningen av företag finns. Blir det en sammanslagning, är det för sent att börja bearbeta marknaden inom EEC när alla konkurrenter redan satt sig fast på den. Skall vi förbereda en sammanslagning, måste vi gå ut på marknaden där nere nu, i detta skede. Vi talar här i Sverige om nödvändigheten av att specialisera oss. Jag tror att det är det viktigaste. Våra svenska företag har under några år haft en enorm produktblandning. Nu tvingas vi av kostnadsskäl till en specialisering, men då måste vi också konstatera att den svenska marknaden inte längre räcker till, utan vi måste sälja över ett större område. Det är därför som företagarna måste ha större tullfria marknader när de specialiserar sig. Sitter man och väntar tar man stora risker. Vi vet att ungefär 40—45 procent av svenska industriföretags produktion exporteras. Det betyder företagsmässigt att ett svenskt företag måste exportera en god del av sin produktion, innan det når upp till den punkt där inkomster och utgifter går ihop. Det är helt enkelt nödvändigt att regeringen i detta läge gör alla ansträngningar som är möjliga för att överväga dödläget i EEC-frågan. Detta har upprepade gånger med skärpa framhållits från näringslivet i sin helhet. Nyligen har kooperationens tidning »Vi» skrivit några rader, som jag vill citera: »Den europeiska marknads frågan hotas av ett nytt dödläge om man inte utnyttjar någon av de spelöppningar, som ännu står till buds. De nordiska länderna har tvingats avvakta vad som skulle hända med britternas ansökan om medlemskap. När Storbritanniens förhandlingar med EEC strandade 1967 följde Sverige, Norge och Danmark britterna tillbaka till EFTA utan att ens ha kommit till tals med EEC. Samma sak håller nu på att hända igen. Men existerar kompromissmöjligheter måste de utnyttjas. Det bör inte längre vara självklart att Norden även denna gång skall ansluta sig till den brittiska politiken. Skulle ett nytt dödläge inträffa i marknadsfrågan kan detta bli långvarigt och i dess förlängning kan man endast se en upprepning av den procedur som vi nu varit igenom två gånger. Alla skäl talar för att det i dagens läge är bättre att sikta på en kompromiss trots osäkerheten. För Sveriges del syns tiden nu mogen att göra klart för britterna att vi nu inte längre är beredda att stödja dem om de väljer en kurs, som leder till ett dödläge. Det kan synas vara en smärtsam uppgift för handelsminister Gunnar Lange att till sin vän Harold Wilson lämna det beskedet, men något alternativ existerar knappast.» Hur viktigt är då EFTA för EEC? Vid personliga kontakter med företagare från EEC-blocket har jag fått en känsla av att det är möjligt att EEC numera skulle vara mera intresserat av ett avtal med Skandinavien än med England, i varje fall så länge Frankrike intar sin nuvarande hållning och så länge England inte övervunnit sina nuvarande ekonomiska svårigheter. Den i hela världen märkbara konjunkturdämpningen har väl bidragit till att EEC blir mer och mer intresserat av att vidga gemenskapen, även om vissa staters hållning gör det svårt för England. När man nu ser denna påtagliga oro i Europa fordras det handling. Att vara svensk underleverantör till ett svenskt företag inom EEC är inte alls lika lätt som att vara underleverantör till ett svenskt företag i Sverige eller Norge. Ett beslut av ett eller annat slag är nödvändigt för alla underleverantörers kapacitetsökning eller specialisering. Och det första och viktigaste beslutet är att regeringen bestämmer sig för vad den vill, vilket den tyvärr icke vet i dag. Skall man slå ihjäl ett privat näringsliv, skall man skapa osäkerhet om planeringsförutsättningarna. Detta är man på god väg att lyckas med. Därför är alla företagare bekymrade. Man vet inte hur man skall investera, utbyggnadsplanerna är osäkra, man vet inte var man skall placera sitt företag. På sikt är detta inte bra för ett näringsliv. Inom svenskt näringsliv hyser man oro för regeringens passivitet. Vi önskar få ett klart besked från handelsminister Lange, om han verkligen är intresserad av en kompromiss och vill göra en kraftansträngning för att åstadkomma en nordisk anslutning. Men herr Lange talar kryptiskt. Det påstås att en diplomat är en herre som tänker sig för två gånger innan han ingenting säger. Detta är, i varje fall såvitt jag kan bedöma saken, den enda likheten mellan herr Lange och en diplomat. Men herr Lange är inte i diplomatisk tjänst. Han är handelsminister, och därför hoppas vi att han här visar sin förmåga att handla, sin initiativkraft och sitt intresse för denna för svenskt näringsliv och svenskt folkhushåll så viktiga uppgift.

Herr talman! Det lugn som rått efter middagspausen skulle kunna föranleda en att tro att vinden har bedarrat.

Herr Wedén sade att han var ledsen över att studenterna, speciellt den akademiska ungdomen, reagerat, och han ansåg att de borde försöka komma fram till ett välgrundat omdöme i olika frågor. Jag har lyssnat på herr Wedéns tal under hela hans tid i riksdagen, och jag anser att det skulle ha varit önskvärt att han bättre övervägt sina tidigaste ställningstaganden i utrikespolitiska frågor. Vi skall vara glada åt att ungdomen, inte minst den akademiska, verkligen reagerar i vissa situationer. Om den skulle tiga inför händelserna i världen i dag skulle det innebära verklig fara. Herr Bohman brukar vara ganska försiktig i sina uttalanden, men i dag verkade det som om han ville ta efter Kulneff i Fänrik Ståls sägner som kysste och slog ihjäl med samma varma själ. Han ville göra sig till förespråkare för en fri opinion och anklagade socialdemokratin för att vilja motsätta sig en sådan. Jag är tillräckligt gammal för att minnas hur svensk arbetarrörelse fick möta en borgerlig opinion och vilka möjligheter den då hade att ge uttryck för sin uppfattning. Det allvarliga i denna diskussion är tendenserna att vilja kväva demokratins möjligheter att ge uttryck för opinioner, känslor och stämningar. När man från den borgerliga sidan talar om att sätta munkavle på regeringen vill jag påminna om vad en amerikansk tänkare helt nyligen gav uttryck åt. Han sade: »Det är måhända inte överflödigt att påpeka, att uppfinningen av boktryckarkonsten är en tvivelaktig välsignelse, om den inte åtföljs av garantier för yttrandefriheten. Det är ju lika lätt att trycka lögner som sanningar och lika lätt att sprida dem. Föga gagnar det en människa att kunna läsa, om det material som förelägges henne måste godtas utan invändningar. Endast där yttranderätten och kritiken är fri befordrar det tryckta ordets vida sprid ning forskningen. Utan denna frihet vore det bättre om vi vore analfabeter. I vår egen tid har detta problem blivit mera trängande, eftersom tryckpressen inte längre är det enda mäktiga medlet för masskommunikation.

Om vi tystar opinionen — från vilket håll den än må komma — mot orätt, våld och barbari, hamnar vi i en allvarlig situation. Herr Wedén ansåg att man, för att göra en välgrundad bedömning i denna fråga, måste gå tillbaka till Amerikas historia. Herr Wedén citerade Kennedy. Låt mig erinra om en advokat, som hette Hamilton och som den 4 augusti 1735 i New York höll ett försvarstal för en redaktör som satt i fängelse för upproriskt och smädligt skrivsätt. Hamilton sade därvid bl.a.

Herr talman! Herr Lundberg slutade med ett leende på sina läppar som välgörande kontrasterade mot den bistra ouvertyren till hans anförande med alla riposter åt olika håll.

Om detta avtal kommer att vinna allmän anslutning innebär det, såvitt jag förstår, en stor händelse i arbetet på trygghet mot kärnvapen.

Givetvis skulle detta betyda någonting högst väsentligt för alla de länder runt vårt klot som nu känner hotet av ett atomvapenkrig. Låt mig vända på tankegången och anta att inte någon av dessa stater skulle vilja ansluta sig till detta icke-spridningsavtal. Hur skulle det påverka trygghetskänslan i världen? Det ligger i Öppen dag att man därigenom skulle ta ett mycket allvarligt steg tillbaka. De båda stormakterna Förenta staterna och Sovjet som har avgörandet i sin hand har också lagt ned ett ofantligt arbete på att få till stånd en bred anslutning till det avtal som de konstruerat och enats om. Det har sitt intresse, ärade kammarledamöter, att de arbetat fram avtalet medan det förödande kriget i Vietnam pågått. Detta visar ändå att dessa båda makter har en viss värdegemenskap av mycket långtgående betydelse, och det finns anledning för de mindre staterna att konstatera detta. Dokumentet förutsätter emellertid i realiteten att de länder som är mest utsatta, har det starkaste trygghetsbehovet, skulle kunna få någon säkerhetsgaranti mot ett eventuellt atomvapenhot från den atommakt eller de atommakter som inte undertecknar avtalet. Kanske gäller detta i första hand Indien, eftersom detta land ligger omedelbart söder om Kina som nu är en atommakt.

Rumänien hör också till opponenterna men av helt andra orsaker. Den mycket fräna politiska oppositionsattityd som Rumänien nu kommit att inta gentemot Sovjetunionen gör att man kan förutse att Rumänien under inga förhållanden och 1 varje fall inte under den närmaste framtiden kommer att underteckna icke-spridningsavtalet. I den stencilerade utskriften av regeringsdeklarationen har detta avtal omnämnts på sidorna 23—27.

Vi skall dock inte helt förbise att delegationen har lyckats åstadkomma icke oväsentliga förbättringar i avtalstexten. Det framgår vid en jämförelse av de olika textversioner som framlagts under förhandlingarnas gång. Samtidigt bör man försöka tänka sig in i varför stormakterna inte har kunnat acceptera förslagen. Såvitt jag kan se skulle detta ha försatt konferensen i en situation med mycket invecklade förhandlingar om procedurregler och kontrollbestämmelser som skulle ha lett till mycket komplicerade resonemang. Allt detta skulle ha dragit mycket långt ut på tiden. Säkerligen har det varit ett av huvudskälen till att man inte ansett det möjligt att ta upp flera av de invändningar och önskemål som framförts från svensk sida. För dem har huvudsyftet varit att snarast framlägga en i stort sett godtagbar avtalstext. Man kan till sist resa frågan, hur Sverige under behandlingen i FN kan och bör ställa sig. Jag framhöll redan inledningsvis att något avgörande inte behöver träffas förrän vid behandlingen i FN. Icke-spridningsavtalet skall behandlas i generalförsamlingen någon gång i maj, och jag skulle tro att säkerhetsavtalet kommer upp i säkerhetsrådet ungefär parallellt med behandlingen av icke-spridningsavtalet. Då är tiden inne för Sverige att ta definitiv ställning. Då får man också se hur de olika medlemsstaterna ställer sig, och det torde därvid framstå som tämligen naturligt vilken vår ståndpunkt bör bli. Det förefaller mig emellertid som om det, därest de i detta sammanhang betydelsefulla makterna ansluter sig till avtalet, skulle bli ganska svårt för Sverige att ställa sig utanför. På militärt håll finns redan en insikt om att kärnvapen inte kan utvecklas inom den kostnadsram, som vi nu arbetar med inom det svenska försvaret.

Det är emellertid ännu för tidigt att säga hur de olika medlemsstaterna kommer att ställa sig under FN-behandlingen, och det är väl detta som blir avgörande för vårt ståndpunktstagande. Jag skulle slutligen vilja tillägga, herr talman, att det är självklart att ett antagande av det aktuella avtalet i FN inte kommer att innebära att spänningen mellan stormaktsblocken upphör, att terrorbalansen tonas ned och att vi skulle ingå i ett tusenårigt fredsrike. Det är givet att konflikterna kommer att fortsätta. Man torde säkerligen få räkna med konventionella krig även i fortsättningen. Ingenting skulle, i varje fall inte omedelbart, förändras — tyvärr, kan man tillägga — i vår situation. Avtalet kan dock, om det vill sig väl, vara ett första och kanske mycket betydelsefullt steg på vägen till ökad trygghet gentemot de rena terroroch skräckvapen som gömmer sig i de båda stormaktsblockens atomvapenarsenaler. Det är detta man vill hoppas.

Herr talman! Herr Ståhl sade att han skulle glädja mig genom att inte gå i svaromål, och han förklarade att han skulle lämna några väsentliga upplysningar. Jag tror att herr Ståhl över skattar sig själv, ty såvitt jag kunde finna tillförde herr Ståhl inte debatten något nytt utöver vad som står i den rapport som lämnats. Herr Ståhl framhöll att man genom icke-spridningsavtalet har fått en garanti, en försäkran som inte är juridiskt men moraliskt bindande.

Men herr Ståhls deklaration gav ingenting utöver vad som är känt genom avtalet mellan stormakterna, nämligen att man i en viss situation utfärdar de garantier som anses lämpliga men sedan, när läget blir kritiskt, frångår försäkringarna.

Herr talman!

Jag har med glädje sett att de i så stor utsträckning berett oss nöjet att vara närvarande på läktaren. Av det litet uppskruvade tonfallet hos en och annan talare kan måhända någon av de utländska iakttagarna ha fått ett intryck av att det skulle råda olika meningar om innehållet i den svenska neutralitetspolitiken. Så är inte fallet. Den alliansfria utrikespolitiken, som vi under hela efterkrigstiden varit ense om, är vi fortfarande lika ense om. Denna enighet kring alliansfriheten betraktar vi som en utomordentligt stor nationell tillgång. Den betyder att regeringsinnehavet kan skifta mellan re gering och opposition utan att detta i något avseende inverkar på innehållet i Sveriges förhållande till främmande makter. Jag vill särskilt understryka detta därför att de båda excellenserna, statsministern och «utrikesministern, har låtit förstå att det regeringsbyte i höst som man i omvärlden betraktar som tämligen troligt — men om vilket vi ju ingenting vet! — skulle komma att medföra att Sveriges utrikespolitik finge en helt annan inriktning. Detta är, ärade kammarledamöter, helt felaktigt, och jag måste betrakta det som i det närmaste oförlåtligt att ställa så viktiga värden på spel för att vinna kortsiktiga framgångar i inrikespolitiken. För att verkligen stryka under den enighet som råder i utrikespolitiska ting har vi från högerhåll väckt en ganska omfattande motion som mynnar ut i att riksdagen borde uttala att den utrikespolitiska kurs, som man bestämde sig för 1956, fortfarande ligger fast. På grund av en egendomlig oginhet inom utrikesutskottet, som jag inte kan se någon förklaring till, vägrade utskottet — trots mina yrkanden därom — att behandla den motionen så, att ett utskottsutlåtande hade kunnat ligga på riksdagens bord samtidigt med regeringens deklaration. Därmed gick det ur nationell synpunkt viktiga tillfället att utåt demonstrera enigheten till spillo den gången. Herr talman! Vi har i dag diskuterat många ting, varom vi är fullständigt ense. Vi är helt överens om att alla människor i vårt land skall ha grundlagsenliga och vidsträckta rättigheter att tycka, tänka och säga vad de vill, att bära fram sitt vittnesbörd och gärna att demonstrera — så länge de håller sig inom lagens råmärken. Vi är vidare helt eniga om att vi som nation inte har anledning att tiga still, om vi anser att maktövergrepp, åsiktsförtryck och annat förekommer runt om i världen. Vi har ingen anledning att tiga av fruktan, ej heller av kommersiella skäl. Vi har rätt och plikt att utöva kritik. Men, herr talman, nu kommer jag över till den punkt där vi tydligen har ganska skilda uppfattningar.

Vi anser att denna åsikt måste framföras på ett sådant sätt att omvärlden noggrant kan bestämma precis var vi står. Överspel, dramatisering och höga tonlägen är här inte på sin plats. Detta är särskilt viktigt om vi vill utöva vår rätt till kritik. Utrikespolitiken är i verkligheten en ganska svår konst, en konst som man måste lära sig. Den passar knappast för amatörskap. Det är ofta ytterligt komplicerade händelseförlopp som måste studeras noggrant och tålmodigt och betraktas från flera olika sidor. Ofta ser problemen enklare ut, ju längre bort de ligger geografiskt. Jag har haft glädjen att på nära håll se t.ex. ambassadör Gunnar Jarring i aktion, och det har lärt mig något litet om den omsorg med vilken den skicklige diplomaten väger sina uttryck och hur denna försiktighet är en förutsättning för hans möjligheter att göra insatser i internationella sammanhang. År ut och år in pågår inom utrikesförvaltningen ett mödosamt och skickligt utfört arbete för att bygga upp en sverigebild i utlandet. De resultaten får inte spolieras genom impulsiviteten hos ungdomar i eller utom regeringen. Svensk utrikespolitik — har någon sagt — har kommit att bli en diskussion om andra länders inrikespolitik. Från våra höga demokratiska synpunkter anser vi oss ha rätt att göra uttalanden av mycket bestämd art. Denna självpåtag na domaruppgift har vi naturligtvis fullständigt rätt att ägna oss åt, men den kan måhända förefalla yttervärlden litet prövande. Jag tror att vi gör klokt i att inte gång på gång kräva speciella svenska sanktioner och kraftåtgärder mot olika länder, utan låta våra ansträngningar få formen av bemödanden inom Förenta nationernas ram. Herr talman! »Yankees go home», är en inskription som vi då och då får läsa på husväggarna. Det är ett ganska egendomligt slagord att samlas kring i ett land vars yttre situation skulle på ett mycket obehagligt sätt förändras om rådet verkligen följdes. Om utvecklingen i Asien skulle leda till en isolationism i Amerika där man skulle säga: »Vi är oss själva nog, vi inriktar oss på vår egen världsdel och bryr oss inte om de övriga», då skulle maktbalansen i Europa ändras på ett sätt som kunde innebära högst betydande risker för de nu fria europeiska folken. Herr talman! I hela denna långa diskussion om Fjärran Östern har våra egna problem litet grand blivit bortglömda. Det är visserligen sant att människan lever icke av bröd allenast, men det hindrar ju inte att människorna i det här landet behöver både arbete och inkomster. Fördenskull är det inte oväsentligt hur den europeiska marknaden utvecklas och särskilt hur våra möjligheter att komma in på den marknaden tillvaratas. Från Danmarks sida har man, som herr Ohlin nyss nämnde, i dagarna tagit ett kraftigt initiativ för att stärka den nordiska gemenskapen. Jag tror att det skall uppmuntras från vårt håll. Även från svensk sida har man velat bygga upp en beredskap som i en given situation skulle göra det möjligt för de nordiska länderna att som en enhet förhandla om närmanden till EEC. Situationer kan uppkomma då det kan visa sig riktigt att utspel kommer från Norden redan innan Storbritannien kan ha möjligheter till inträde. Vad som är av central betydelse i det här samman hanget är emellertid att de nordiska länderna sinsemellan obrottsligen håller ihop, så att vi icke råkar ut för olyckan att få den nordiska marknaden, det nordiska gemensamma hemmet, splittrat genom en hög tullmur tvärs igenom vårt område.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag återkommer i talarstolen. Herr Cassel hade förmodligen inte tillfälle att lyssna när jag i mitt huvudanförande tidigare polemiserade något emot den beskyllning som från högern har riktats mot utrikesutskottet för oginhet, eftersom man inte varit intresserad av att tidsmässigt prioritera den motion som herr Cassel här talade om. Jag erinrade tidigare om och jag ber att få upprepa att tillvägagångssättet i utrikesutskottet var att utskottet på förslag av sekretariatet fastställde en viss ärendefördelning för fyra sammanträden framåt. Först sedan utskottet hade klubbat detta vaknade herr Cassel till och ville riva upp beslutet. När utskottet inte ville göra det, berodde det på att man i det läget inte ansåg att det fanns någon anledning att bedöma frågan om högermotionens handläggning på annat sätt än då det gäller alla de andra motioner som utskottet har att behandla och som hade uppskjutits till senare sammanträden.
Herr talman! I och för sig är det en riktig beskrivning herr Alemyr lämnat. Det var så att vi satt med våra almanackor framme och tittade efter vilka dagar vi kunde ha sammanträden och hur behandlingen av olika motioner skulle förläggas. Jag var kanske inte så uppmärksam vid det tillfället, men att man inte en kvart senare skulle få ändra på ett beslut som på intet sätt hade förpliktat åt något håll, var en form av oginhet som jag inte hade väntat mig. Det var som om man hade gått i grundskolan, och det gör vi ju inte längre.

Herr talman! Det har varit två ämnen för dagens debatt, dels handelspolitiken och dels utrikespolitiken — på den senare punkten i praktiken Vietnam. Den gemensamma nämnaren för diskussionen om de båda ämnena kan sägas ha varit neutralitetspolitiken och vad den ger oss för förutsättningar och möjligheter. Jag ber att först få säga några ord om det handelspolitiska avsnittet. Den socialdemokratiska linjen har varit att få till stånd ett intensivare ekonomiskt samarbete. Vi har förklarat oss beredda att verka för att ett sådant samarbete skall komma till stånd på bredaste möjliga basis och vi har förklarat oss beredda att åta oss de förpliktelser ett sådant samarbete innebär. Men samtidigt har vi slagit fast att vi inte inom vårt parti är beredda att tumma på neutraliteten. Vi har gjort det framför allt därför, att man inom EEC-kretsar har uttalat sig för att man också vill åstadkomma en samordning av försvarsoch utrikespolitiken. Ett deltagande i ett sådant samarbete är självfallet helt oförenligt med vår utrikespolitiska linje. De borgerliga partierna har naturligtvis också uttalat sig för ett ekonomiskt samarbete men begärde vid 1961 och 1962 års diskussioner att vi skulle ansöka om fullt medlemskap. 1967, förra sommaren, riktades våldsamma attacker mot regeringen för att den inte heller denna gång ville begära fullt medlemskap utan lämnade in en öppen ansökan. Nu i efterhand står det alldeles klart att de borgerliga partiernas agerande, om de hade fått tillfälle att genomföra det i praktiken, inte skulle ha lett till ett snabbare närmande till EEC. Däremot är det uppenbart att det skulle ha komprometterat den svenska neutralitetspolitiken. Den vietnamdebatt vi har upplevt i dag är ju på många sätt märklig. Det är en märklig debatt därför att de borgerliga partierna egentligen först nu på allvar har engagerat sig i den. Jag tycker för min del att det är bra att vi har fått denna riksdagsdebatt i dag, där de borgerliga partierna så grundligt har avslöjat sig själva. Jag skall ta några exempel. För det första: »Palme bör avgå», har det sagts i dag från talarstolen här och i första kammaren. Vi socialdemokrater lär själva bestämma vem som skall företräda vårt parti! Efter att ha lyssnat på herr Holmberg i första kammaren tror jag att högern har nog av sina egna ledarproblem utan att behöva bekymra sig om våra! För det andra: Herr Holmberg erkände i första kammaren oförbehållsamt att om man vid utrikesnämndens sammanträde den 1 mars hade veiat om den amerikanska reaktionen, så skulle man redan då ha reagerat och krävt herr Palmes avgång. Det är ganska fantastiskt att högerns ledare så öppet erkänner och deklarerar att det har varit amerikanska påtryckningar som har varit avgörande för det ställningstagande som högern har redovisat i denna kammare och i första kammaren. För det tredje: Herr Bohman menade att socialdemokraterna vill utnyttja det lidande folket i Vietnam som valarbetare i den socialdemokratiska valrörelsen. Herr Bohman menar alltså att den nordvietnamesiske ambassadören kom till Stockholm, inte för att diskutera nur man skall nå fram till fred i Vietnam, utan för att diskutera hur det socialdemokratiska partiet i Sverige skall kunna vinna 1968 års val! Finns det inga gränser för hur dumma påståenden man kan tillåta sig? Uttalanden av den karaktären är inte bara en förolämpning mot det vietna mesiska folket utan också mot den arbetarrörelse som under decennier byggt upp svensk demokrati. För det fjärde: Det har blivit allt svårare för de borgerliga att angripa innehållet i herr Palmes tal, och då har man övergått till att tala om formerna, om etiketten, och så säger man att herr Palme inte borde ha talat vid en demonstration och där kritiserat Förenta staterna. Så sent som den 6 november förra året medverkade emellertid herrar Ohlin och Holmberg vid ett möte i Stadshuset som anordnades i samband med den s.k. junikommitténs frihetsmarsch mot Sovjet och kommunismen. Enligt Dagens Nyheter var de antiryska plakaten inte mindre hätska i tonen än de antiamerikanska brukar vara. Och huvudtalaren, herr Tarsis, avlossade följande salva: »Tiden har kommit för att rikta ett avgörande angrepp i syfte att tillintetgöra järnridån och befria dem som våndas i slaveriet.» Herrar Ohlin och Holmberg deltar alltså i ett möte, där en av talarna uppmanar till anfallskrig mot Sovjetunionen. Detta finner man helt i sin ordning samtidigt som man kräver herr Palmes avgång på grund av vietnamdemonstrationen. Vi skall ha rätt att delta i demonstrationer precis som herrar Holmberg och Ohlin. Det är emellertid inte bara antiryska demonstrationer som är förenliga med neutralitetspolitiken. Herr talman! Till slut några ord om en grupp som uppträtt utomordentligt ömkligt i vietnamfrågan. Jag tänker naturligtvis på de yngre folkpartisternas representanter i politiska sammanhang, inte minst här i riksdagen. Enligt en opinionsundersökning 1965 gillade 47 procent av de yngre folkpartisterna USA:s krigföring i Vietnam, medan 27 procent ogillade den. år 1966 sade sig endast 5 procent gilla den, medan 60 procent ogillade den. med en avslöjande ledare: »Opinionssvängningen bland de yngre folkpartisterna har nu utlöst en motion till folkpartiets landsmöte i juni signerad av tolv ledande krafter, varav fem riksdagsmän.» Detta avslöjade att de yngre folkpartisterna väntat på opinionsundersökningar innan de tog ställning. När den nu aktuella vietnamdiskussionen blossade upp, uttalade sig FPU och det liberala studentförbundet, men unga folkpartistiska riksdagsmän föredrog att tiga. Herr Ahlmark kunde inte undvika att beröra ämnet i samband med en utfrågning av folkpartiet för någon vecka sedan. Han fick då en fråga varför man hade väntat med att kritisera herr Palme ända till dess att USA hade rutit till. Han motiverade saken med att detta hade skett för att i det längsta försöka tiga ned vad som borde ha bedömts mera dämpat på andra håll; varför göra sådan affär av vad herr Palme gör? Herr Ahlmark är annars inte den som normalt har anlag för att tiga ned vad han anser vara fadäser, men här kröp han bakom herr Wedéns erbarmliga argumentering. Det är beklämmande att se hur de yngre folkpartisterna med herr Ahlmark i spetsen, trots den talförhet de annars visar, tiger, då ett framträdande ställer krav på ett visst mått av politiskt mod. Det är bra att de yngre folkpartisterna inte vill att vi skall delta i en tennisturnering mot Rhodesia, att de kritiserar Portugal — vi instämmer också på den punkten — och att de sluter upp kring vår kritik mot Grekland. Men när det gällde att ta ställning för ett litet, fattigt land mot en stor militärmakt kallade de vårt uppträdande en fadäs. Visst uppträder också herr Ahlmark och herr Ullsten på Sergels torg — men de går omkring i halmhattar och ställer frågor till varandra som är producerade i förväg.

Herr talman! Då jag hörde herr Carlsson i Tyresö ge arbetarrörelsen hela äran för den demokratiska framgången i vårt land blev jag en aning konfunderad, och jag kom att tänka på vad jag en gång läste om Fabian Månsson. I en diskussion om frihet, jämlikhet och broderskap avfärdade han sina motståndare i debatten med att säga: Ni talar om marxism, mina herrar, men jag skall be att få göra klart för er att verklig marxism, verklig demokrati fanns bland Bohusläns fiskare långt innan Marx var född. Jag skall inte säga mer i polemiskt syfte härom. Jag begärde närmast ordet för att tala om den näring som jag företräder här i kammaren. Det är tyvärr så, att man i handelspolitiska sammanhang alltför ofta glömmer bort den svenska fiskerinäringen. Visserligen kan man säga att Sverige med sina 3 000—9 000 yrkesfiskare är en relativt liten fiskenation, men då fiskeexporten de båda senaste åren svarat för 8 respektive 5 procent av vår sammanlagda export, så betyder i alla fall fisket en hel del. Investeringarna i fisket beräknas av statistiska centralbyrån till cirka 500 miljoner kronor. Det finns nog all anledning för statsmakterna att på ett särskilt sätt ägna intresse åt fisket, eftersom detta oförskyllt råkat i en mycket besvärlig krissituation som kan få svåra konsekvenser inte minst för de distrikt där fisket har stor betydelse. Under de senaste åren har det ju också skett en rationalisering som gjort den svenska fiskeflottan till något av det bästa i Europa, i den form av fiske som vi har. En modern fiskebåt kostar i dag från 1,5 till 2,5 miljoner kronor. Det säger sig självt att sådana investeringar ställer stora fordringar på fiskarna, men dess bättre har man ändå lyckats bibehålla strukturen av självägande fiskare. I detta sammanhang vill jag peka på hur de statliga fiskerilånen — som visserligen har omfattats med stort intresse bland fiskarna därför att de innebär vissa fördelar — dock är alldeles otillräckliga, eftersom de av riksdagen har maximerats till 200 000 kronor per båt. Resten måste man alltså låna upp i bank till gällande utlåningsränta. Den statliga fiskprisutredningen, som i dagarna lagt fram sitt betänkande, har på ett mycket överskådligt sätt redogjort för de statliga låneförhållandena för fiskarna i våra grannländer Danmark och Norge. Jag rekommenderar den utredningen, som snart ligger på riksdagens bord, till noggrant studium. Jag skall inte här komma med någon uppräkning av alla de förmåner som våra grannländer anser vara självklara för fiskarna men som de svenska fiskarna inte får se en skymt av. Jag är övertygad om att var och en som vill se objektivt på frågan kommer att bli förvånad över att man i vårt land ser på fiskets problem på ett helt annat sätt än man gör i grannländerna. Fiskarna får i Norge statliga lån ända upp till 90 procent av anskaffningskostnaden medan de svenska kamraterna får nöja sig med 10—15 procent. även i Danmark lämnas betydligt större statliga lån än här för att nu inte tala om Storbritannien, där en fiskare bara behöver skaffa 15 procent av anskaffningskostnaden. Han får låna av staten 55 procent och får i bidrag från staten 30 procent av kostnaden. De åtgärder som nämnda utredning föreslår täcker emellertid inte tillnärmelsevis hela det fält, inom vilket åtgärder måste vidtagas för att fiskarna skall klara sig igenom den nuvarande krisen. Man måste vara beredd på att sätta in en hel del punktaktioner om man vill undvika att behöva ta till drastiska åtgärder i framtiden. De svenska fiskarna har i motsats tili många andra länders fiskare satt en ära i att inte begära subventioner. Vad har nu resultatet blivit av detta? Jo, man har på såväl exportsom hemmamarknaden fått en förödande konkurrens med fiskeprodukter emanerande från länder, där respektive statsmakter pumpar in stora summor i sitt fiske. I Norge, som är det svenska fiskets värsta konkurrent, anslogs förra året 190 miljoner kronor i subventioner till fisket. Jag skall inte vidare utveckla saken, men jag varnar för att nonchalera de risker som kan uppstå för svenskt fiske om det inte ges möjlighet att konkurrera på någorlunda lika villkor. Ett sätt att stödja fisket vore att bifalla min motion om en resultatutjämningsfond för fiskarna. Denna motion kommer att behandlas av kamrarna nåägon av de närmaste dagarna. En annan åtgärd, som också begärts motionsvägen, är ett mindre skatteavdrag för de fiskare som hela året bedriver sitt yrke ute på de olika haven och sålunda liksom sjöfolket i övrigt får avstå från mycket av samhällets självklara service. Det system som föreslås i motionen är en direkt kopia av det system som sedan länge tillämpas i både Danmark och Norge.

I detta sammanhang vill jag också peka på det felaktiga i att EFTA-brodern Storbritannien får lov att fortsätta med att ta ut en 10-procentig tull på fisk som landas av övriga EFTA-länders fiskare. Som bevis på hur allvarliga de svårigheter är som jag här pekat på, vill jag nämna, att lönsamheten för våra fiskare under de två senaste åren gått ned med cirka 30 procent samtidigt som de flesta andra inkomsttagarna i vårt land fått bättre löner. Vad beträf far arbetstiden och risktagandet har det för fiskarnas del ägt rum en beklaglig försämring, när andra grupper strävar mot säkrare arbetsförhållanden och kortare arbetstid. De dödsolyckor bland fiskarna, som under de senaste åren inträffat alltför tätt, talar också sitt tydliga språk. Även skattekronornas antal i fiskarkommunerna har rasat nedåt som en naturlig följd av den minskade inkomsten. Redan 1966 hade exempelvis i en typisk fiskarkommun som Öckerö skattekronornas antal minskat med 4,8 procent, medan det normala för Bohusläns övriga kommuner var en höjning med cirka 15 procent. Jag sade inledningsvis att vår fiskarkår inte är så stor. Det förhållandet får dock inte tas till intäkt för att nonchalera denna yrkesgrupp. Dei kan komma tider igen då de svenska fiskarna är bra att ha. Sådana tider har vi ju upplevt förr. Det vilar därför ett stort ansvar på regering och riksdag då det gäller att stödja fiskerinäringen så att fiskarna kan klara sig igenom den nuvarande krissituationen. Slutligen vill jag, herr talman, säga ett par ord om den roll som vårt fiske kan spela i en utökad u-landshjälp. Jag säger detta därför att allmänheten ofta undrar varför inte överskotten från fisket kan komma människor i länder där proteinbristen är särskilt besvärande till del. För några år sedan lyckades man genom ett föredömligt samarbete mellan jordbruksdepartementet, konservindustrin och fiskets organisationer få till stånd en tillfällig export via FAO. SIDA har på senaste tiden försökt att få i gång något liknande igen. Man har även denna gång gjort sina ansträngningar via multilaterala kanaler. Tyvärr har det dock visat sig att den internationella byråkratins kvarnar mal sönder de positiva strävandena. Jag tror därför att Sverige bör göra något på bilateral bas.

Herr talman! Det är väl med ett milt överseende som herr talmannen ser hur den ene efter den andre går upp i talarstolen i denna relativt tomma kammare för att framföra sina synpunkter. Jag vill först rikta mig mycket kort till herr Carlsson i Tyresö i anledning av hans synpunkter på och hans kritik mot högerpartiets sätt att reagera i de utrikespolitiska frågorna. Det kan bara ännu en gång framhållas, att utrikesnämndens uttalande var enhälligt; det är ett statsråds sätt att framträda och valet av plats som vi är oeniga om. Om det varit herr Carlsson i Tyresö som hade uppträtt i statsrådet Palmes ställe på den plats där han var, hade vi inte tagit upp frågan. Jag tar till orda i denna debatt för att ge en kortfattad analys av den utveckling som två partier, nämligen högerpartiet och socialdemokraterna, enligt min mening har genomgått beträffande sitt sätt att se på de internationella frågorna, då främst de handelspolitiska. Det är inte fel att påstå, att högerpartiet och socialdemokraterna har genomgått helt olika utvecklingsskeden. Det är inte heller fel att påstå, att högerpartiet hade en mera nationell prägel i sitt sätt att verka före kriget. Man talade om att tillgodose nationens intresse, att utveckla svensk ekonomi och kultur 0. s. v. För dagens högerman kan detta så här efteråt kanske synas ensidigt. Socialdemokraterna, som mer än högerpartiet har hämtat sin idériktning utifrån, bl.a. genom samhörigheten med särskilda intressegrupper, har motsatt sig isolationism och har många gånger hånat högerpartiet för dess tidigare bundenhet till nationens intresse. Vi har efter kriget upplevt en markant förändring i de båda partiernas uppfattning. Kriget övertygade högerpartiet — framför allt dess ungdomsförbund — om att olika former av direkt praktiskt samarbete med andra länder är det enda sättet att överbrygga oliktänkande och skapa förståelse för varandras synpunkter. Churchills appell »Europas Förenta stater» tände den generation inom högern som jag tillhör, och detta utmynnade i vår appell: Säg ja till Europa! »Ja till Europa» var närmast ett svar på den mera bundna samarbetsform som EEC kom att utgöra. Den kom — men nu med motsatt motivering — att kritiseras av regeringspartiet, till och med så att man sade att vi hade bristande respekt för neutraliteten, att vi hämningslöst ville släppa in främmande kapital i vårt land, något som skulle innebära att vi inte längre var herrar i eget hus 0. s. v. Socialdemokraterna har enligt vår mening nästan motvilligt tvingats uppta samarbetet med det övriga Europa i dessa frågor, i varje fall så fort det varit fråga om att gå något längre än bara till en tullunion. Den motvilligheten har lyst fram inom den svenska fackföreningsrörelsen, som har varit rädd för att andra inflytanden än dess eget skulle påverka utvecklingen. Storvulna uttalanden har regeringen <unnat göra, och den har många gånger givit sin syn på företeelser som ligger utanför vår egen kontroll, men när det kommer till praktiskt handlande är man inte lika beredd att ta konsekvenserna. Då laborerar regeringen så försiktigt att tränade diplomater, både svenska och andra, inte vet vad den menar. Neutralitet måste ha två valörer för regeringen och socialdemokratin. En valör för händelser som ligger långt borta, i frågor som inte bereder oss några praktiska besvär och om vilka ett statsråd kan uttala sig med hög röst och stor sakkunskap. Man har en annan valör för näraliggande frågor såsom EEC-frågan. Där är man mycket försiktig, där framhåller man ständigt vår hävdvunna neutralitet och där pådyvlar man högerpartiet en bristande neutralitetsvilja, om vi vill gå ett steg längre för att uppnå det samarbete som vi tror är nödvändigt för att minska konfliktrisken i vår del av världen, ekonomiskt samarbete, tekniskt, forskningsmässigt och arbetsmarknadsmässigt samarbete.

Inte har jag sett någon regeringsledamot leda ett demonstrationståg för en större förståelse mellan de europeiska staterna, byggd på den enligt vår mening enda tänkbara grunden för en sådan förståelse, nämligen en samordning av våra praktiska intressen genom att vidga vår marknad. En etapp på vägen inom alla områden jag talar om skulle, tror jag, ge den unga generationen en realitet som grund för sina framtidsförhoppningar. I stället framkallar man en aggression genom uttalanden eller fingerade häxprocesser. Varför ägnar vi inte mer kraft och intresse åt samarbetsfrågor i vår omedelbara närhet, där vi har chansen att nå praktiska resultat? Jag kan inte underlåta att säga några ord om ett par saker som handelsminister Lange tog upp. Han ansåg det vara glädjande, att den tyske utrikesministern Brandt alldeles nyligen med delat honom att ett gemensamt handlande av de nordiska länderna var att rekommendera. Men hade handelsministern varit tillräckligt uppmärksam hade han redan i somras kunnat få de synpunkterna av utrikesminister Brandt. Precis dessa synpunkter framfördes nämligen av denne under Kieler Woche 1 början av sommaren. Hur kommer det sig att vi 1968 — 25 år efter kriget — inte ens åstadkommit en mer omfattande sammanslagning av våra forskningsintressen och forskningsresurser i Norden utan fortfarande arbetar med grundforskning och tillämpad forskning var för sig på en rad stora områden? Forskningskontakten och utbytet har varit sporadiskt, och ett gemensamt forskningsinstitut där vi satsar våra resurser saknas. Jag har tidigare tagit upp frågan beträffande någonting så enkelt som trä, massa och papper, som är stora och viktiga ting för länder som Finland, Sverige och Norge. Att samla resurserna inom en mindre krets måste vara förutsättningen för att kunna göra det i en större, i en krets som har samma bakgrund och arbetsformer som våra länder. Herr talman! Jag skall sedan mycket kortfattat beröra ett stort och viktigt problemkomplex: ungdomens reaktion på händelserna i världen. Jag skall inte ta upp alla aspekter som borde tas upp i detta sammanhang mot bakgrunden av herr Palmes tal. Det är klart att denna ungdom skall ha rätt att demonstrera mot världens vrånghet; jag tycker till på köpet för egen del att den skall ha rätt att kasta ägg, bara de inte är hårdkokta. Men, är den demonstration som sker — om den inte leds av specialtrimmade vänstergrupper — bara en reaktion mot särskilda händelser i världen och tillvaron? Är den inte mera ett uttryck för besvikelse och sorg över att man saknar framtidstro och inspirerande arbetsuppgifter? De människor, som känner sig fylla en uppgift i tillvaron och som tror sig ar beta för framtiden, använder inte sin tid till att bära plakat och slåss med polis. Naturligtvis ligger ansvaret för dessa händelser på oss själva, på den generation som skulle skapa arbetsuppgifter och framtidstro. Mot bakgrunden, herr talman, av vad jag nu har sagt skulle jag vilja tillråda att vi enkelt och anspråkslöst börjar på mera närliggande områden där vi har chansen att lyckas, inte i Asien, som de flesta av oss inte begriper sig på, utan med arbetsuppgifterna i Norden och i Europa. Så till sist vill jag, herr talman, ta upp en fråga som har berörts av herr Alemyr. Han säger att statliga medel inte skall lämnas till idrotten, om Sydafrika skall deltaga i den olympiska verksamheten. Det måste enligt mitt förmenande vara idrotten själv som skall avgöra detta; det är inte riksdagens uppgift. Vi brukar inte utöva påtryckningar på andra media i dessa sammanhang — t.ex. TV och radio — utan i förtroende överlämna avgörandet till dem som har uppgiften att sköta dessa verksamheter. Min egen inställning är följande. Idrotten skall i alla sammanhang —— det ligger ju i dess idé — vara den samarbetsform som skall skapa förståelse ungdomarna emellan, att vara möjligheten till att finna former för fred. Vad har inte idrotten betytt för liberalisering i diktaturstaterna i öst tack vare de kontakter som genom idrotten har nåtts med västerns ungdom? Varför skall vi ta upp dessa frågor på politiskt sätt och inte låta dem vara vad de är, låta ungdomen själv klara upp frågorna utan att vi äldre skall komma med pekpinnar för ungdomen? Låt ungdomarna ha chansen att — och det kanske de gör bättre än vi — genom sina medel skapa den fred som vi så väl behöver.

Herr talman! I den regeringsdeklaration som lämnades av utrikesministern som inledning till den utrikespolitiska debatt, vilken började för 14 timmar sedan, underströks med skärpa att begreppet neutralitet i Sverige aldrig ansetts liktydigt med passivitet. Tvärtom har Sverige med dess socialdemokratiska regering i spetsen ansett det angeläget att ge uttryck för den svenska demokratins värderingar i vårt ställningstagande i internationella frågor. Någon åsiktsneutralitet har det aldrig varit och kommer aldrig att bli fråga om så länge vi har en socialdemokratisk regering. Åsiktsneutralitet rimmar illa med demokratins grundläggande principer. Lika väl som vi — i motsats till de kommunistiska diktaturerna — hävdar demokratins frihetsbegrepp för den enskilda människan, bör vi hävda de enskilda ländernas rätt att i internationella, omstridda frågor ge uttryck för sina åsikter. Under denna debatt har det lämnats åtskilliga exempel på svenska ställningstaganden i dylika frågor, ställningstaganden som inte har givit upphov till något inrikespolitiskt meningsutbyte.

Genom högerpartiets, och då speciellt dess ledares, agerande har man givit klart uttryck för att den neutralitetspolitik högern vill företräda är åsiktsneutralitet, i varje fall om frågan gäller USA:s politik i Vietnam. Men, herr talman, det är inte i första hand högerns, sannolikt av snöda eko nomiska intressen dikterade inställning till kritiken av USA:s vietnampolitik jag här har velat beröra i mitt anförande, utan jag har begärt ordet för att säga något om folkpartiets agerande. Efter statsrådet Palmes beryktade Gävle-tal reste företrädare för folkpartiet land och rike runt och angrep socialdemokratin i allmänhet och statsrådet Palme i synnerhet för de åsikter om vietnamkonflikten och det fördömande av USA:s krigspolitik som han hade framfört. Vid förra årets landsmöte skedde emellertid en klart markerad förskjutning i folkpartiets inställning till vietnamkonflikten, och de åsikter, som herr Palme 1965 förde fram i sitt Gävle-tal, blev i stort sett allmänt accepterade. Bakom denna nyorientering låg uppenbarligen starka påtryckningar från folkpartiets yngre medlemmar representerande Folkpartiets ungdomsförbund och Sveriges liberala studentförbund. Det är därför egendomligt, herr talman, att dessa organisationer, som har åtminstone f.d. funktionärer såväl i denna kammare som i medkammaren, inte reagerat mot att partiet cirka tre veckor efter den demonstration, som man stod bakom, föll till föga för USA när denna stat som det hette kallade hem sin ambassadör för konsultationer. Vi har under debatten i dag fått höra hur herr Wedén indirekt fördömer den svenska akademiska ungdom som reagerat inför USA:s krigspolitik. För ett par dagar sedan förklarade herr Wedén att såväl Folkpartiets ungdomsförbund som Sveriges liberala studentförbund för närvarande saknar sans och måtta i inställningen till USA:s vietnamkonflikt. Jag tycker därför att det är signifikativt att ingen av de yngre folkpartisterna stiger upp i debatten och förklarar, hur man reagerar när partiledaren i dag liksom i tidigare intervjuer omyndigförklarar svensk ungdom och sitt eget partis ungdomsorganisation. Det olyckliga med vietnamkonflikten liksom med apartheidpolitiken i Sydafrika och Rhodesia är ju det förhållandet, att FN i stort sett synes vara maktlöst när det gäller att ingripa. Jämsides med ett aktivt agerande inom Förenta Nationerna i syfte att om möjligt finna former att där lösa upp konflikterna gäller det därför att även genom åtgärder vid sidan om FN försöka påverka opinionen. Det sägs emellanåt att man inte skall blanda samman politik och idrott, och ett sådant resonemang kan jag i många stycken acceptera, men när det gäller apartheidpolitiken kan jag inte acceptera det. Jag tycker därför, kanske i motsats till herr Lothigius, att det bör vara naturligt för Svenska tennisförbundet att avstå från Davis Cup-matchen mot Rhodesia. Och jag ser med tillfredsställelse att den svenska olympiska kommittén försöker påverka de åldriga l1edamöterna i internationella olympiska kommittén att ompröva sitt i alla avseenden olyckliga beslut att låta Sydafrika deltaga i sommarolympiaden i Mexiko. Ändras inte det beslutet, bör ett svenskt deltagande i sommarolympiaden vara uteslutet. Genom ett svenskt avståndstagande från idrottsutbyte med länder, som bedriver de grymma rasförföljelser vi måst bevittna under den senaste tiden, kan vi kanske bidraga till att stärka den allt mera växande opinionen mot de länder som bedriver sin smutsiga raspolitik. Genom att vägra deltaga i idrottsutbyte med dessa rasförföljande länder gynnar vi sannolikt freden bättre än genom att deltaga i sådant utbyte.

Herr talman! Herr Hugosson nämnde idrotten. Jag kan inte låta bli att beröra något som vi tidigare har varit med om. Varför sade vi inte nej till olympisk verksamhet i Berlin 1936? Visserligen är det länge sedan. Varför har vi inte sagt nej till deltagande i andra idrottsliga sammanhang där vi så många gånger har deltagit tillsammans med länder vilkas politik vi grundligt har avskytt? Varför skall vi inte ge chansen till ungdomen att bereda möjligheter för fred?

Herr talman! År 1936 var jag fem år gammal, och jag hade personligen inga större möjligheter att påverka den opinion som då i Sverige kunde ta ställning mot ett deltagande i Berlin-olympiaden. Herr Lothigius! Jag tycker det var fel att inte bara Sverige utan alla andra demokratier deltog i olympiaden 1936 i Hitlers Nazi-tyskland. Men därför att vi har gjort felaktiga bedömningar lidigare finns det väl ingenting som säger att vi skall fortsätta med ett sådant förfarande. Genom att många länder avstår från att delta i sommarolympiaden i Mexiko 1968, om den olympiska kommittén vidhåller sitt beslut, blir det en demonstration som stärker den opinion vilken växer sig allt starkare i de ifrågavarande länderna. Därigenom kan vi påverka möjligheterna till att apartheidpolitiken upphör, och det är ju vad vi vill åstadkomma.

Herr talman! Jag skulle också vilja säga ett par ord till herr Lothigius. Han har ju liksom så många andra i denna debatt sagt, att det var nog bra med herr Palmes ställningstagande, men det gjordes under så underliga former och i ett så underligt sammanhang. Herr Palme höll, såsom här påpekats, ett tal också år 1965, i Gävle. Händelserna har fogat det så att jag varit med vid båda de aktuella tillfällena. I Gävle höll Broderskapsrörelsen sin årskongress, och jag kan försäkra herr Lothigius att det där inte fanns några svenska FNL-grupper med plakat. Det blev emellertid också då en kolossal storm mot Palmes tal — egentligen kan man säga att vietnamdebatten här i landet började på allvar den där dagen i Gävle. I radio fördes samma kväll en diskussion mellan fru Eriksson i Stockholm och förre utrikesministern Undén. Herr Undén påpekade att studenter gjort sig påminda och sagt att Sverige borde reagera inför händelserna i Vietnam, och på fru Erikssons fråga svarade herr Undén att han hade djup förståelse för studenternas synpunkter. Vår kongress i Gävle gjorde ett uttalande i vietnamfrågan — det gjordes före herr Palmes tal och var oberoende av vad han sade. Jag vill understryka att talet hölls under mycket lugna förhållanden, men det väckte ändå en fruktanvärd reaktion på borgerligt håll och åstadkom livlig debatt. Min slutsats är att det kvittar hur man framför sådana här saker — det blir under alla förhållanden diskussion därför att borgerligheten har en helt annan värdering och inte vill reagera klart. Om jag får ha en åsikt om de borgerligas agerande anser jag att man skulle ha följt herr Hedlunds linje. Jag förstår att borgerligheten kan reagera inför att statsrådet Palme deltog i demonstrationståget tillsammans med den nordvietnamesiske moskvaambassadören vilket kan vara diskutabelt. Jag vet dock inte hur han skulle kunnat reagera på annat sätt än han gjorde, ty varför skulle han inte gå med i ett demonstrationståg. Det var Svenska kommit tén för Vietnam — i vars uppbyggnad jag deltagit — som ordnade denna demonstration. Inga ytterlighetsgrupper har funnits eller finns med i denna kommitté. Varken högern eller kommunisterna är representerade, men däremot Folkpartiets ungdomsförbund, Centerns ungdomsförbund, de kristna studentförbunden, Svenska missionsförbundets ungdomsorganisation, fackföreningsrörelsen och fredsorganisationer. Jag kan inte förstå varför statsrådet Palme skulle hesitera inför att gå i spetse för detta tåg. Jag befann mig också i spetsen för tåget tillsammans med många andra, bl.a. ett trettiotal socialdemokratiska riksdagsledamöter. Men främst i tåget gick statsrådet Palme tillsammans med ambassadören. I början av detta tåg befann sig också bl.a. Bertil Svahnström, Barbro Alving och en representant för Svenska missionsförbundets ungdomsorganisation. Statsrådet Palme kunde i den situationen knappast handla på annat sätt än han gjorde. Men varför kan inte de som har en annan åsikt tona ned debatten i denna fråga? Härigenom skulle man vinna enighet i opinionen mot kriget i Vietnam. Det är denna enighet oppositionen nu försöker splittra. Jag har personligen, i egenskap av socialdemokrat, ingenting emot att linjerna klarnar upp. Ibland är det bra att idéerna flyter upp och att vi får ta ställning, så att de värderingar som ligger under vårt handlingssätt blir kända.

Det finns en stor och bred opinion, och Svenska kommittén har tagit som sin uppgift att samla denna opinion. Jag hoppas att de borgerligas agerande i detta fall inte spränger sönder denna enighet. Det skulle vara ödesdigert. Man kan dock inte vara säker -— det finns ju borgerliga människor med i dessa organisationer, och när man nu har »hostat» på olika håll är det ju risk för att de drar sig ur kommittén. Jag har begärt ordet också för en annan saks skull. Jag tänkte att jag till protokollet och för de heroiska riksdagsledamöter som är kvar här strax efter 24 och således på andra dagen av utrikesdebatten skulle berätta något om kyrkornas reaktion inför vietnamkriget. Här hemma har man i samfundstidningarna tagit ställning på några och rätt inflytelserika håll. Jag vill nämna baptisternas Veckoposten, Svenska missionsförbundets Svensk Veckotidning, Vår Kyrka, den kyrkliga kulturtidskriften Vår lösen och den frikyrkliga Kristet Forum. Jag skulle här också vilja hänvisa till en notis i pressen om ett tal som IOGT chefen Olof Burman höll för en kort tid sedan. Jag vet att han talade å hela rörelsens vägnar därför att det har varit behandlat i beslutande instanser inom IOGT. Han säger att det är givet att folkrörelserna har sin bestämda uppgift och att det kan sägas att vi inte skall vara med i vietnamsammanhang. Men hans tanke är denna: Låt oss inte krypa bakom vår neutralitet utan låt oss i denna allvarliga fråga träda fram och ta ställning! Jag skulle vilja vädja här, om det kan nå fram på något sätt, att alla folkrörelser i det här landet följer Olof Burmans ställningstagande. Jag skulle också för ett par ögonblick vilja hänvisa till den opinion som finns i USA. Vi vet att den är mycket starkt anti-Johnsonsk, bl.a. inom de amerikanska kyrkorna. Det har varit bekant att åtskilliga amerikanska kyrkoledare har en syn på USA:s roll i världen, som radikalt avviker från Vita husets. Jag har i min hand här ett ganska representativt och färskt uttalande av styrelsen för National Council of Churches. Det är ett principuttalande, som tar kraftigt avstånd från själva fundamenten i den nuvarande amerikanska militäroch utrikespolitiken. National Council of Churches omfattar 30 kyrkosamfund i USA med ett medlemsantal av 42 miljoner människor. Man kan ju säga att det här rör sig om amerikanare; de har svårare, tycker man, för att tala därför att det gäller politiken i deras eget land. De har i sina rörelser medlemmar som är republikaner men också demokrater som har röstat på Johnson och stöder honom. Även själva storleken av organisationen tvingar till en viss återhållsamhet i uttalandena. Man säger att en rättvis fred kan uppnås endast genom tillgodoseendet av tre ofrånkomliga krav. För det första måste användningen av militärmaktmedel begränsas. Staterna måste få möjlighet att bygga upp fungerande nationella institutioner, och mänskliga frioch rättigheter måste tillgodoses i alla länder, inte minst i USA. Så frågar man: Hur har då USA:s politik svarat mot dessa krav? Dåligt, säger man. I själva verket har politiken uligått från fem grundläggande antaganden, vilka samtliga spelat en ödesdiger roll i vietnampolitiken. För det första har man haft en till oigenkännlighet förenklad bild av världen såsom indelad i två läger med en tredje värld svävande i ett neutralt vakuum däremellan. Officiella uttalanden, bl.a. om Vietnam, fortsätter att ge intryck av denna förenklade syn. För det andra överdriver man »ansvarskänslan» för USA som hela världens polismakt. Det har lett till en falsk moralism som förenat makt med egenrättfärdighet. För det tredje: En övertro på militär makt har haft ödesdigra konsekvenser för åtgärderna till förmån för social och ekonomisk utveckling. För det fjärde: Allt fler ensidiga beslut om användandet av militära maktmedel har förenats med en allt farligare självbelåtenhet och ett nonchalerande av den internationella opinionen. För det femte: USA:s makt har använts till förmån för status quo trots att kraven på rättvisa borde prioriteras framför den stabilitet som följer med status quo. Rättvisan måste komma i första rummet, och om status quo står i vägen för rättvisa, måste makten in riktas på att åstadkomma den nödvändiga förändringen. Jag har velat läsa in detta till protokollet därför att det är en amerikansk opinion som talar. Skulle det sägas här — och det sägs på många håll i landet — väcker det en stark reaktion. Varför tror ni att fundamenten i amerikansk politik skall leda till vietnamkriget? frågar man. Här säger alltså ledare för 30 kyrkor, att USA bör ompröva själva fundamenten för sin ställning för att kunna leva i denna internationella värld och betyda någonting. Jag vill uttrycka en stor glädje i hela denna sorgliga historia, och det är över att president Johnson inte är ensam om att ställa upp som demokraternas presidentkandidat under nästa period. När vi hade vår remissdebatt verkade det som om — och så var det också — han satsade på »hökarna» för att vinna sin andra period som president. Nu har emellertid andra kandidater dykt upp på scenen. Detta tyder på att det finns en opinion i Amerika som är värd att satsa på för att någon annan skall bli nästa president. Detta är hoppingivande.